Fru talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att biljettpriser på tågresor ska vara konkurrenskraftiga i förhållande till bilresande och om jag avser att vidta några åtgärder för att samhällsintresset när det gäller kollektivtrafik på spår ska vara överordnat affärsintresset hos de enskilda aktörerna. Jag håller med Eva-Lena Jansson om att det är viktigt att priset för tågresor är konkurrenskraftigt. Vad som är rätt pris är det dock inte regeringens eller någon statlig myndighets uppgift att uttala sig om. Vår uppgift är att med lämpliga styrmedel verka för att de transportpolitiska målen nås. Ett sätt att göra det på är att låta de skatter och avgifter som tas ut av trafiken motsvara dess samhällsekonomiska marginalkostnader. Därmed kan priset som resenären betalar för olika färdsätt bli rättvisande med hänsyn tagen till de effekter transporterna har för andra än brukarna själva. Dessa effekter kan vara slitage på infrastrukturen, utsläpp av luftföroreningar och koldioxid, buller, trängsel och olyckor. För att se till att priset för en tjänst ur en samhällsekonomisk synvinkel blir på rätt nivå krävs också att regleringen av berörd marknad är lämpligt utformad. Den omreglering av marknaden för persontrafik på järnväg som riksdagen beslutade om förra året och som genomförs stegvis till och med oktober i år innebär att SJ:s ensamrätt att utföra kommersiell persontrafik avskaffas. Det ska vara möjligt för kommersiella järnvägsföretag att konkurrera med både kvalitet och pris. Därmed förbättras förutsättningarna för att undvika samhällsekonomiskt olönsam monopolprissättning för tågresor. I förra veckan beslutade regeringen att överlämna propositionen om en ny kollektivtrafiklag till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen flera åtgärder som syftar till att göra det lättare för berörda myndigheter att verka för en väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik. Ett förslag är att det ska bildas regionala kollektivtrafikmyndigheter som, till skillnad från dagens trafikhuvudmän, ska organiseras i förvaltningsform. Förutsättningarna för bra politiska beslut om kollektivtrafik på länsnivå ökar när besluten ska fattas i relevanta politiska organ, gärna i samma sammanhang som frågor om regional utveckling och infrastruktur. För att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska ha effektiva verktyg för att verka för en hållbar regionförstoring behöver de få förbättrade förutsättningar. Därför föreslår regeringen att myndigheterna ska få organisera persontrafik på järnväg över länsgräns förutsatt att trafiken domineras av arbetspendling och annat vardagsresande. Det blir därmed slut på dagens ordning som innebär att de regionala myndigheterna kan hindras av staten att organisera en av regionerna motiverad järnvägstrafik.
Fru talman! Jag tackar Åsa Torstensson för svaret, även om jag inte är riktigt nöjd. Bakgrunden till min interpellation är att antalet tågresenärer har ökat under senare år, och fler är i behov av en väl fungerande kollektivtrafik för att kunna ta sig till sitt arbete på ett snabbt och miljövänligt sätt. Trots detta, eller kanske på grund av vinterns resekaos med inställda tåg, uteblivna ersättningsbussar och en ibland alldeles hopplös situation för tågresenärerna, efterfrågar fler goda kommunikationer till rimliga priser för att kunna ta sig till och från sitt arbete med tåg. Dess värre har nu regeringens politik börjat få oönskade effekter även på biljettpriserna. En resa mellan Örebro och Göteborg har på bara några månader ökat med ca 60 procent, från 283 kronor per enkel resa till 464 kronor, detta samtidigt som inflationen är obefintlig. Orsaken till denna prishöjning är i stället, enligt SJ, att man gjort en marknadsanpassning av priset. Detta har nu tvingat flera tågpendlare att i stället bli bilpendlare, och det är en förlust för både den enskilde, SJ och miljön. När det gäller antalet inställda tåg har det visat sig att SJ inte anser sig ha haft råd att hyra in sina nedisade tåg i det av staten ägda bolaget Jernhusen. Effekten blev inställda tåg, eftersom marknadspriset även här var för högt. Om det blev billigare för SJ att ställa in tågen blev det desto dyrare för de resenärer som tvingades köra bil eller ta taxi för att kunna ta sig till jobbet. En del resenärer har drabbats av löneavdrag till följd av inställda tåg. Mina frågor till statsrådet Torstensson var följande: "Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att biljettpriser på tågresor ska vara konkurrenskraftiga i förhållande till bilresande?" Jag uppfattar inte att jag har fått något annat svar än nej på den frågan. "Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att samhällsintresset när det gäller kollektivtrafik på spår blir överordnat affärsintresset hos de enskilda aktörerna?" Där tror jag att svaret är kanske. Men det är som jag har tolkat det. Statsrådet kanske kan förtydliga det. När man läser svaret ser man att det står "Därmed förbättras förutsättningarna för att undvika samhällsekonomiskt olönsam monopolprissättning för tågresor". Då är min fråga: Vad är samhällsekonomiskt olönsam monopolprissättning? Är det vad som sker på Arlanda Express i dag? Där ser vi att en lika lång sträcka som i Spanien eller England kostar 40-50 kronor i Sverige kostar 250 kronor. Är det detta som avses med samhällsekonomiskt olönsam monopolprissättning för tågresor? Jag kan informera Åsa Torstensson om att det var den förra borgerliga regeringen, med dåvarande kommunikationsminister Mats Odell, som såg till att vi då fick den olönsamma monopolprissättningen. Det jag och många med mig hävdar är att det är viktigt att se till att de som åker tåg också uppmuntras till det. Man ska inte ta bilen bara därför att det är billigare, för vi vet att det är en större påfrestning på miljön. Framför allt är det säkrare ur trafiksäkerhetssynpunkt ju fler som åker tåg, och det är miljömässigt mycket bättre. Fru talman! Jag skulle vilja ha lite förtydligande från Åsa Torstensson av svaren på mina frågor.
Fru talman! Det är intressant när Eva-Lena Jansson har svaret i sin egen frågeställning men inte ser vad det är hon ställer frågan om. Först anklagar hon regeringen för att inte se till att SJ:s biljettpriser är konkurrenskraftiga. Samtidigt säger Eva-Lena Jansson att SJ hänvisar till att det inte var marknadsmässiga priser och att man därför har tvingats höja. Därefter ställer Eva-Lena Jansson frågan: Vad är samhällsekonomiskt olönsamma priser? Ställ frågan till SJ, Eva-Lena Jansson! Är det inte så att Eva-Lena Janssons egen frågeställning innehåller svaret? Det som är intressant, fru talman, och som jag skulle vilja reda ut är skillnaden mellan Eva-Lena Janssons funderingar på hur vi ska skapa attraktiva tågresor och kollektivtrafik och mina. I sin frågeställning lägger hon ansvaret på mig och på regeringen för att SJ har höjt priserna. Det måste jag reda ut och därför är min fråga: Är det så att Eva-Lena Jansson med den frågan säger att Eva-Lena Jansson vill ha redskapet här i riksdagen att fatta beslut om biljettpriserna hos SJ för tågresorna i detta land? Vi kan börja där.
Fru talman! Jag fick inte riktigt svar på mina frågor. Jag frågade om det privata monopolet på Arlanda Express. Det hade jag velat få reda på om Åsa Torstensson var nöjd med, annars kan man ju se till att det blir konkurrens på lika villkor även på det spåret. Det som har hänt är att SJ har gjort en marknadsanpassning av priset. Det är det man har sagt och som jag har skrivit inom citationstecken i min interpellation. Man hänvisar till att regeringen öppnar den här marknaden för andra aktörer. Jag anser att det är viktigt att vi stimulerar fler att åka tåg, att åka kollektivt. Men för att människor ska ha råd att åka kollektivt är det också viktigt att det är rimliga priser. När man marknadsanpassar - och jag hävdar att marknadsanpassningen i det här fallet verkar ge helt andra effekter än vad regeringen har tänkt sig - måste man ställa frågan: Hur ser vi till att bidra till konkurrenskraftiga förhållanden gentemot bilresandet? Det är det man inte gör. Det är mycket billigare att ta bilen till Göteborg tur och retur än att ta tåget. Om regeringen tycker att det är en bra effekt av de förslag regeringen kommer med får regeringen stå för det, men jag tycker inte att det är en bra effekt. De tågpendlare som hör av sig till mig har varit bekymrade över att just deras val att resa med tåg har varit svårt under hela vintern och det underlättas inte av att priserna ökar med 60 procent. Då tycker jag att det är konstigt att regeringen tycker att det är helt okej att de ökar med 60 procent. Vad är alternativet för de här människorna? Alternativet är ju bilen eller buss, inte att åka något annat tåg. Jag skulle i alla fall vilja veta vad Åsa Torstensson menar med samhällsekonomiskt olönsam monopolprissättning för tågresor. Vad döljer sig bakom det svaret? Jag hoppas att hon kan utveckla det.
Fru talman! I oktober detta år öppnas konkurrensen, Eva-Lena Jansson, och då avvecklas SJ:s monopol. Uppenbarligen har Eva-Lena Jansson svaret i sin egen frågeställning. SJ har monopol på den här resan. SJ höjer priserna utifrån sin egen ställning, och ingen annan har i dagsläget möjlighet att konkurrera. Det är svaret. Då är det SJ:s monopolställning som är allenarådande. Man gör en egen bedömning och höjer priserna. Däremot öppnar vi upp möjligheterna för att flera ska kunna konkurrera på våra spår. Det är klart att man som resenär efterfrågar olika service, olika priser, olika komfort. Det är ju en del av vad resenären efterfrågar. Sedan kopplar Eva-Lena Jansson också in vinterns situation. Då vill jag vara oerhört tydlig och säga att vintern i sig har varit dramatisk i många sammanhang, vissa dagar och vissa veckoslut. Men totalt sett ska vi naturligtvis ha tågtrafik som fungerar, även en vinter i Sverige. Det ligger nu på det nya Trafikverket att identifiera vad det är som man måste förbättra och utveckla för att tågtrafik i ett Vintersverige ska fungera. Det arbetet sker i flera olika sammanhang. SJ säger också mycket tydligt till mig: Vi har också en hemläxa att göra. Det är inte bara spåren som det handlar om utan SJ har naturligtvis också ett ansvar för att vara attraktivt gentemot de resenärer som i dag har valt bort SJ men som SJ kommer att lägga all kraft på att återfå och skapa förtroende hos. Det är det som SJ, enligt den information som man ger till mig, arbetar mycket tydligt för. Eva-Lena Jansson smiter ju undan frågeställningen som jag vill ha svar på, så att det blir lättare för dem som lyssnar på oss att förstå skillnaden. Är det Eva-Lena Janssons mening att riksdagen ska fatta beslut om priserna på tågresor i Sverige?
Fru talman! Svaret på den frågan är nej. Svaret på frågan handlar egentligen om vilken trafikpolitik vi ska ha och om affärsintresset, marknaden, ska vara överordnat samhällsintresset. Jag hävdar att man med en tydlig ägarstyrning och med ett uppdrag till SJ kan bestämma sig för att det ska vara lönsamt att åka tåg i stället för att åka bil. I sitt svar hänvisar Åsa Torstensson till att man kan göra det genom att ta ut skatter och avgifter av trafiken som motsvarar dess samhällsekonomiska marginalkostnader. Jag vet inte om det är biltullar, högre bensinskatt eller vad som avses. Det kan säkert Åsa Torstensson avsluta sitt inlägg med. Jag hade velat veta om inte Åsa Torstensson delar min uppfattning att just tågtrafiken och att man har kunnat pendla är av samhällsintresse. Vi pratar om en arbetsmarknad som utvidgas och att människor ska kunna ta sig till och från sitt arbete på ett snyggt och tryggt sätt, som Christina Axelsson brukar säga. Då är det också jätteviktigt att det är rimliga biljettpriser. Jag frågade om ministern ansåg att det är en samhällsekonomiskt olönsam monopolprissättning på de tågresor som sker från Stockholm Central med Arlanda Express. Hon har svarat med den typen av formuleringar. Det vore bra om vi kunde få reda på om regeringen tänker ta bort den typen av samhällsekonomiskt olönsam monopolprissättning. Jag hävdar att samhället har ett ansvar för grundläggande infrastruktur och för kollektivtrafik. Då är det också viktigt att se till att priserna är sådana att människor har råd att pendla med tåg, det vill säga ett miljösmart sätt att pendla.
Fru talman! Eva-Lena Jansson har i sin interpellation lagt ansvar hos mig för att SJ höjer priserna på tågbiljetterna. Då är det väl rimligt att jag får svar från Eva-Lena Jansson om i vilken annan ordning som oppositionen tänker hantera tågpriserna framöver. Den här regeringen har mycket tydligt lagt fokus på resenären. Det är därför vi har en åtgärdsplan som innebär att vi gör det lätt att växla mellan olika transportslag, väg-järnväg, buss-järnväg, allt i syfte att man ska förstå att det är fråga om hela resan. Det är inte bara stockholmare och göteborgare som kan gå till Centralen som nyttjar tågförbindelser. Det ska fungera på hela resan. Vi har varit mycket tydliga med att lägga till resurser till drift och underhåll av järnvägsinfrastruktur. Detta hade Eva-Lena Jansson och den socialdemokratiska regeringen inte prioriterat. Det är inte tillräckligt, men vi har satt en hög nivå och nu fortsätter arbetet med att förbättra befintlig järnvägsstandard. Allt sker i syfte att de som väljer att ta tåget ska känna trygghet i att tåget kommer fram i tid. Vi har mycket att återhämta efter den här vintern - det är jag den första att bekräfta. Med de nya insatserna och åtgärderna har vi ett fokus tillsammans med ny kollektivtrafiklagstiftning att det ska bli enklare att resa, det vill säga bo på ett ställe och pendla till ett jobb någon annanstans.